Herr talman! Efter denna rökfyllda debatt om tullfrihet på ett cigarettpaket vill jag bara göra några korta randanmärkningar till min motion om frihamnar. Syftet med motionen var att få finansdepartementet och generaltullstyrelsen att aktivt följa utvecklingen på frihamnsområdet och dra nytta av erfarenheterna av sådana studier. Den moderna frihamnsutvecklingen är ny. Tendensen är att man vidgar det traditionella frihamnskonceptet och satsar mera på väl utvecklade områden för handel och industri med kraftig tyngdpunkt på företagsservice. Som exempel vill jag nämna att Norrköpings exportzon kommer att skifta tyngdpunkt från tonvikt på frihamnsfördelar till avancerad företagsservice. Frihamnsfördelarna är emellertid viktiga också i ett sådant koncept. Det är med dem som vi kan ta upp konkurrensen med t.ex. Hamburgs frihamn när det gäller distribution av varor i Norden. Det är, herr talman, ingalunda fråga om att ”försöka attrahera verksamhet till frihamnarna genom att göra avkall på nödvändig kontroll och bevakning”. Tvärtom: kontroll och bevakning utgör en integrerad del av affärskonceptet. System för kontroll och bevakning finns i alla frihamnar, men det finns modernare metoder och synsätt på hur kontrollfunktionen skall vara upplagd än vad det svenska tullverket förefaller vara medvetet om.

Herr talman! Riksdagen har med detta ärende att ta ställning till de väsentliga delarna av försvarets huvudtitel för nästa budgetår. Nästa budgetår är således det sista av de fem år som omfattas av 1982 års försvarsbeslut. Ärendet aktualiserar vissa problem som just sammanhänger med tekniken att fatta femåriga försvarsbeslut, och då inte bara på det sättet att femårsbesluten framstår som i hög grad styrande på de skilda budgetåren och att alltså flexibiliteten ibland inte är vad den borde. Tekniken innebär också en frestelse för departementschefen att skjuta upp ställningstaganden i mer eller mindre betydelsefulla delfrågor med hänvisning till att arbetet i en sittande försvarskommitté måste avvaktas. Beträffande vissa av de delfrågor som på detta sätt skjutits på framtiden måste man nog ställa sig en aning skeptisk till försvarskommitténs möjligheter att under några hektiska slutmånader i sitt arbete verkligen hinna sakbehandla alla de frågor som med varm hand hänskjutits till den. Samtidigt skall naturligtvis sägas att tekniken med femårsbeslut framstår som nödvändig för att ge den i och för sig nödvändiga långsiktiga militära planeringen — liksom försvarsplaneringen i övrigt — en någorlunda fast grund att stå på. Det har ju dessutom i praktiken visat sig möjligt att helt nyligen, i samband med fyrpartiuppgörelsen 1984, under löpande femårsperiod ”rättställa” vad som i det fallet hade gått snett, främst på grund utav oförutsedd kostnadsutveckling som bl.a. sammanhängde med dollarkursens utveckling. Den faktiska låsning som alltså i mycket råder beträffande den totalt tillgängliga ramen som en följd av tidigare beslut har fått den naturliga konsekvensen att antalet reservationer är förhållandevis litet. Av särskild betydelse är dock reservationen 6 rörande den totala utgiftsramen för det militära försvaret under nästa budgetår. De tre borgerliga partiernas företrädare i utskottet har därvid gemensamt funnit anledning att påyrka en ökning av utgiftsramen i förhållande till regeringens förslag. Det finns flera skäl till denna ståndpunkt. Reservationen förordar således för nästa budgetår ett ytterligare anslag, innebärande en ökning med 240 milj.kr. Detta sammanhänger med att de borgerliga partierna icke accepterat 4-procentsspärren i fråga om prisutvecklingen för år 1984, som i praktiken innebar att försvaret undandrogs ett belopp i ungefär denna storleksordning. Som framhålls i reservationen kommer härtill att det militära försvaret i flera avseenden har fått vidgade uppgifter men inte ekonomisk kompensation för detta. En budgetteknisk manöver som har stått försvaret dyrt är att värnpliktsförmånerna ökat betydligt mer än erhållen priskompensation, detta trots att det vid femårsbeslutet 1982 förutsattes att sådana förmånshöjningar som väsentligt avviker från den beräknade priskompensationen borde medföra en förändring av basbeloppet för det militära försvaret. Under de tre senaste budgetåren har värnpliktsförmånerna ökat mer än erhållen priskompensation. Inför 1986/87 förestår detsamma. Den sammanlagda ökningen, som inte täcks enligt gällande indexprinciper, beräknas uppgå åtminstone till 300 milj.kr. för försvarsbeslutsperioden. Herr talman! Den urgröpning av det militära försvarets resurser som på olika sätt kommit till stånd — och där det finns även andra beslut att peka på Prot. 1985/86:126 utöver den uteblivna kompensationen avseende 1984 samt värnpliktsförmå 24 april 1986 nerna — gör det enligt den borgerliga reservationen angeläget att i åtminstone någon mån söka gottgöra försvarsmakten på denna punkt. Det alternativet är emellertid utformat på det sättet att det inte skall innebära några låsningar för den femårsperiod som nu ligger framför oss, 1987-1992. En rad angelägna ändamål föreligger uppenbarligen som skulle kunna tillgodoses omedelbart och utan några speciella utredningsinsatser. Som särskilt angeläget framstår att satsa på förbättringar i repetitionsutbildningen samt åtgärder som snabbt stärker krigsorganisationens kvalitet och beredskap. En betydelsefull delfråga som kommit i kläm i det ansträngda ekonomiska läget är arbetet på att åstadkomma effektiva splitterskydd för soldaterna. Detta är något som enligt reservationen bör prioriteras. Jag nämnde inledningsvis att det nu aktuella ärendet inte omfattar försvarshuvudtiteln i dess helhet. Som ett särskilt ärende kommer vissa personalfrågor att behandlas om ytterligare några veckor. Bakgrunden härtill är att den svårlösta frågan om flygförarnas löner m.m. först på ett relativt sent stadium fått en lösning. Försvarets personalproblem är för övrigt inte begränsade till den särskilda frågan om att säkra tillgång till tillräckligt antal kompetenta flygförare. Även om detta kommer att närmare diskuteras senare vill jag redan i detta sammanhang ändå understryka att det måste betraktas som försvarsmaktens mest akuta problem, att vi har en omfattande avgång av officerare och annan kvalificerad personal. Under de två senaste budgetåren har antalet avgångar ökat explosionsartat, och bägge dessa år har en nettoförlust av över 700 officersutbildade måst noteras. Detta skall ses mot bakgrund av att antalet nyutbildade officerare, ca 1 100 per år, ungefärligen motsvarar den naturliga avgången i form av pensionering. Och utvecklingen under det budgetår som nu löper mot sitt slut är minst lika oroväckande. Herr talman! Motsättningarna mellan regeringspartiet och oppositionen när det gäller totalförsvaret inför nästa budgetår är alltså med ett undantag, och det gäller det särskilda anslaget, inte särskilt långtgående. Ett tiotal reservationer pekar på i och för sig viktiga delfrågor som ändå framstår som ganska marginella. Den avgörande motsättningen hänför sig alltså till de kompensationsbelopp för skilda urgröpningar som ägt rum och som innebär att oppositionen är beredd att, trots ett ansträngt budgetläge, ställa ytterligare 240 milj.kr. till förfogande. I inledningen till bil. 6 i budgetpropositionen återfinns det på goda grunder kritiserade uttrycket ”ett efter våra förhållanden starkt försvar”. Vi noterar med stor tillfredsställelse från utrikesdebatten att enighet numera råder om att i stället uppställa såsom mål ”ett starkt försvar”. Frågan är då: Kommer vi att ha ett starkt försvar nästa budgetår? Eller, snarare, kommer vi att ha ett tillräckligt starkt försvar? Även med ett tillskott i storleksordningen en kvarts miljard finns det tyvärr anledning att ställa sig tveksam på den punkten. Det får emellertid bli den sittande försvarskommitténs uppgift att söka åstadkomma att den fortlöpande urgröpningen hejdas. Med detta, herr talman, begränsar jag mig till att yrka bifall till reservation 6.

Herr talman! Vid den här tiden nästa år skall riksdagen fatta beslut om det svenska försvarets inriktning under den kommande femårsperioden. Därför är det självklart, att dagens kammarbehandling av årets anslag och planering för totalförsvaret inte är veckans stora händelse. Det är givetvis i stort en uppföljning av försvarsbeslutsperiodens satsningar, men det borde ändå säga den uppmärksamme en del saker om hur framtiden kan komma att se ut för vårt totalförsvar. Vii folkpartiet har i vår partimotion fört fram vår syn på hur vi anser att inriktningen bör vara för totalförsvaret. Det finns inga vattentäta skott, eller borde inte finnas, mellan den nu arbetande försvarskommittén och försvarsutskottet. Det utredningsarbete som ligger till grund för försvarskommittén präglar givetvis arbetet i försvarsutskottet, och de ställningstaganden partiernas representanter gjort och gör i kommittén måste ligga till grund även för bedömningarna av årets anslag och inriktning. Avstor betydelse är givetvis det betänkande om säkerhetspolitiken som en enig försvarskommitté lade fram våren 1985. Där slås fast, att vårt närområde har fått ökad militärstrategisk betydelse för maktblocken. Man är också överens om, att det föreligger en ökad risk för att det nordiska området redan i inledningsskedet kan beröras av en väpnad konflikt mellan blocken. Man tror också, att värdet av att kunna utnyttja svenskt område resp. de hot mot motparten som ligger däri har förstärkts av den militärtekniska utvecklingen. Detta är en välbalanserad bedömning. Vad vi nu måste göra är att omsätta dessa gemensamma uppfattningar i en konkret svensk försvarspolitik. Enligt tidningsreferat pekade statsminister Ingvar Carlsson, vid sitt nyligen avslutade besök i Moskva, på att ubåtskränkningar fortfarande förekommer och hänvisade till behovet av att förstärka försvaret. Vi i folkpartiet hoppas att Ingvar Carlsson och socialdemokraterna är beredda att hålla fast vid den ståndpunkten när vi skall forma vårt framtida försvar. Tyvärr finns det tecken på motsatsen. När vi nu skall fatta beslut om det kommande årets försvarsanslag lever av allt att döma den gamla tveksamma inställningen kvar. Ett uttryck för detta är att man säger nej till det även i år framförda kravet från folkpartiet och de två andra icke-socialistiska partierna om ökning av anslaget för det militära försvaret med 240 milj.kr. Detta krav, som funnits med de senaste åren, har helt enkelt sin grund i att försvaret enligt vår mening skall kompenseras för effekterna av att man under kalenderåret 1984 tillämpade en 4-procentsspärr för priskompensationen, vilket ledde till att försvarsanslaget minskade. Tyvärr svarar inte socialdemokraterna i utskottet upp till det kravet. Det är otvivelaktigt så, att det, även utan begränsningar i bl.a. priskompensationen, finns eftersatta behov till följd av att det också tillkommit ett antal nya uppgifter, vilkas kostnader ej kompenserats genom prisregleringssystemet. I vad gäller totalförsvarets fortsatta utveckling har folkpartiet i sin partimotion 1985/86:Fö201 redovisat den principiella inriktning vi förordar inför 1987 års försvarsbeslut. Vi säger t.ex. att försvarsmaktens insatsoch mobiliseringsberedskap bör förbättras, att kvaliteten hos våra krigsförband bör höjas bl.a. genom en förbättrad utbildning och modernare material samt att en materiell förnyelse i ökad grad bör ske genom tillvaratagande av de Prot. 1985/86:126 möjligheter som den tekniska utvecklingen ger. För marinen förstärks 24 april 1986 kraven på att klara olika övervakningsoch bevakningsfunktioner i fred. I invasionsförsvaret måste man uppnå en lägre sårbarhet och en större uthållighet. Vi har i vår motion slagit fast, att förutom den förnyelse som skett eller kommer att ske enligt 1984 års fyrpartiöverenskommelse i vad gäller kustkorvetter, amfibieförband, minröjningsfartyg, tunga helikoptrar samt övriga ubåtsskyddssatsningar, bör man prioritera förnyelse och modernisering av ubåtar, tunga kustrobotförband, sjöminsystem och bundna kustartilleriförband. För flygvapnet innebär fyrpartiöverenskommelsen att tre Draken-divisioner behålls till mitten av 1990-talet, att man gör slutanskaffning av Viggen-systemet samtidigt som det sker en fortsatt utveckling för senare anskaffning av JAS-systemet med beväpning. En fortsatt förbättring av luftbevakningsoch stridsledningssystem och en modernisering av bassystemet bör också prioriteras. Folkpartiets uppfattning är, att denna inriktning är bra. Dock måste även en långsiktig tillgång på luftförsvarsvapen och luftburna motmedel säkerställas i planeringen. Inom marinen och flygvapnet har sedan länge skett en utveckling mot högkvalitativa vapensystem med god beredskap. Antalet enheter har dock samtidigt minskat. För armén har utvecklingen varit annorlunda. Antalet brigader och övriga fältförband är i dag i stort sett detsamma som för 20 år sedan. Även om en viss modernisering skett har inte ens våra prioriterade brigader en helt tillfredsställande utbildning och utrustning. Vi har från folkpartiet framhållit att det är av stor betydelse, att man får luftvärn med medellång räckvidd, helikopterrörlighet och splitterskydd för soldaterna. Under den tid som förflutit sedan den allmänna motionstiden har försvarskommittén lagt sitt andra betänkande. Jag konstaterar med tillfredsställelse att detta i huvudsak överensstämmer med den inriktning som folkpartiet föreslagit i sin partimotion. Denna synes sålunda redan ha spelat en viktig roll. Jag ser det därför inte som nödvändigt att nu yrka bifall till motionen, eftersom dess inriktning i sak redan godtagits som en grund för den fortsatta planeringen. Samtidigt som jag kan se mycket som är positivt i försvarskommitténs arbete och i förberedelserna inför 1987 års försvarsbeslut måste jag tyvärr också konstatera, att den nyorientering av arméns utveckling som vi hade hoppats få förslag om från myndigheternas sida nu ser ut att inte alls komma till stånd. Detta får visserligen inte hindra oss från att fatta ett nytt försvarsbeslut nästa år, men vi får för den skull inte skjuta denna viktiga fråga framför oss ända till 1992, då näst-nästa försvarsbeslut skall fattas. För ett värnpliktsförsvar är det absolut nödvändigt att de operativa cheferna och de värnpliktiga tror på värnpliktsförbandens förmåga att lösa sin uppgift. Det som oroar är, att det från arméledningens sida inte har presenterats några förslag till reformer. Tvärtom! Våra arméförbands kvalitet i förhållande till omvärldens har under en följd av år blivit sämre. Den samlade krigsorganisationen, dvs. personal, materiel och ledning, har 29 inte förändrats i takt med hotbilden. Personalstyrkan är imponerande men andelen förband, som inte är användbara direkt efter mobilisering eller har en utbildning som inte är ändamålsenlig, har blivit för stor. Visserligen behöver Sverige, som är till sin yta ett stort land, i och för sig många förband men vad vi också behöver är förband som har en sådan kvalitet att de med framgång kan anfalla och slå en eventuell angripares välutbildade och välutrustade trupper. På den punkten brister det i dag. Mot denna bakgrund anser jag att det måste utarbetas en helhetssyn beträffande de krav som bör ställas på arméns krigsorganisation och utbildningssystem med utgångspunkt från en realistisk värdering av hotbilden och dess utveckling framemot sekelskiftet. I början av mitt anförande nämnde jag vårt krav att 240 milj.kr. tilldelas försvaret som kompensation för effekterna av 4-procentspärren under kalenderåret 1988. Det är inget tvivel om att det finns eftersatta behov som kunde åtgärdas med ett sådant tillskott. Vi anser att snabba insatser behövs för att komma till rätta med de brister som framkommit beträffande förrådshållningen vad gäller krigsförbandens mobiliseringsberedskap. När överbefälhavaren i sin årsredovisning för 1984/85 konstaterat att utbildningsnivån vid flera förband, främst inom marinen, nu blivit så låg att de inte kan lösa sina uppgifter direkt efter mobilisering, finns det anledning till djup oro. Delar av de 240 miljonerna bör därför kunna användas för att åtgärda brister som uppstått bl.a. på grund av tidigare inställda repetitionsövningar. Vi har från folkpartiets sida även tagit upp frågan om anskaffning av splitterskydd till soldaterna. Det är i den moderna stridsmiljön av oerhört stor betydelse att det finns sådant skydd för personalen. Visserligen har utskottets majoritet ingen avvikande mening i fråga om detta, men man nöjer sig med det arbete som igångsatts. Vi i folkpartiet har i vår motion hävdat, att arbetet måste påskyndas för att ta i kapp förlorad tid, och vi anser därför att medel skall ställas till förfogande redan i närtid, så att vi åtminstone kan förse soldaterna med skyddsvästar. I den gemensamma reservation som de tre icke-socialistiska partierna avgivit med anledning av de 240 miljonerna är detta en insats som lyfts fram. På sikt måste även andra former av splitterskydd tillföras. Maria Leissner kommer senare att tala för motion 1985/86:Fö206 om en allmän totalförsvarsplikt. Jag vill ändå kort beröra det yttrande som utskottets majoritet har om motionen. Man har i utskottet gjort en ordentlig genomgång av de pliktlagar som för närvarande gäller. Detta är i och för sig bra. En av svagheterna i dagens system är emellertid att huvuddelen av svenska folket med säkerhet inte känner till de lagar som gäller i händelse av ofred, än mindre vad de betyder för den enskilde. Vad genomgången inte visar är, om dagens system är tillräckligt bra och om det till fullo tar till vara de möjligheter vi kan ha i vårt land att utnyttja våra samlade resurser. Folkpartiet anser att det finns mycket att vinna med en förändring. Vårt förslag om allmän totalförsvarsplikt, som alltså skulle omfatta även kvinnorna, innebär en fördjupning av den allmänna värnplikten. Lars Sundin och jag har i motion 1985 86:126 västkustens försvar för vår trovärdighet när det gäller vårt totalförsvar. Vi 24 april 1986 anser att sparåtgärderna har drabbat västkusten i större utsträckning än vad som är acceptabelt. Vi har från centern och folkpartiet i utskottet påtalat, att försvarets krigsorganisation i denna del av landet tunnats ut eller föråldrats. Det är enligt vår mening angeläget att förband med krigsuppgifter på västkusten i ökad utsträckning utbildas och övas där. Vi anser att dessa frågor bör beaktas i förberedelserna för 1987 års försvarsbeslut. Jag vill än en gång framhålla det värdefulla i att partierna i försvarskommittén enades om en gemensam syn på Sveriges säkerhetspolitiska situation. Denna syn bygger på en noggrann analys av de långsiktiga förändringar som ägt rum i vår omvärld under senare år. Den grundläggande enighet som uppnåtts bör inte få påverkas av tillfälliga förändringar eller av en onödig strävan från olika partiers eller politikers sida att profilera sig i den säkerhetspolitiska debatten. Kommitténs säkerhetspolitiska rapport från förra våren bör ligga till grund såväl för säkerhetspolitikens inriktning som för försvarets utformning i det kommande försvarsbeslutet. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer i betänkandet där folkpartiets representanter finns med.

Herr talman! Det är riktigt, som herr Blom säger, att vi har väckt denna motion tidigare och att överbefälhavaren har anfört sin syn på hur försvaret bör vara utformat på västkusten. Vi anser, som framgår av de två motionerna — den ena från centern och den andra från folkpartiet — att det med hänsyn till försvarskommitténs bedömning av den säkerhetspolitiska delen finns anledning att noggrant följa utvecklingen. Vi anser också att övning av de förband 31 som skall verka i krig på västkusten bör ske i de områden där de skall verka. Därför anser vi att det är mycket rimligt att man tar upp dessa frågor i samband med nästa års försvarsbeslut.
Herr talman! Jag kan i och för sig förstå den inställningen. Men jag är angelägen om att påpeka att den här frågan egentligen inte är partiskiljande. Socialdemokraterna och moderaterna har redan intagit den ståndpunkten att västkusten är en vital och väsentlig del av landet och givetvis skall beaktas i försvarsarbetet. Vad jag gärna vill uppnå är att vi inte i försvarspolitiken får ett inslag av sådana yrkanden som vi ser litet för mycket av när det gäller nedläggningshotade järnvägsstumpar och vägoch brobyggen. Jag vill erinra fru Ekman om att hon för ett år sedan ställde sig bakom formuleringen att beträffande motionsförslag om stärkt försvarsberedskap i den ena eller andra delen av landet vill utskottet allmänt hänvisa till den övergripande behandlingen av sådana frågor som skall ske i 1984 års försvarskommitté. När det gäller den intressanta allmänna inledningen som Kerstin Ekman här gav kan jag dessutom konstatera att skall den önskelistan tillgodoses, då räcker inte de ramar som är indikerade av er partiledare.
Herr talman! Det är litet svårt för mig att förstå jämförelsen mellan nedläggning av järnvägsbitar och försvaret av västkusten, som ingår i vårt totalförsvar och är en viktig del av vår säkerhetspolitiska framtoning. Vi har ansett att man på ett kraftfullare sätt än vad man gjorde i förra årets betänkande skall lägga fast att dessa frågor bör tas med i bedömningen när man arbetar fram försvarsbeslutet.

Herr talman! I likhet med Kerstin Ekman kommer vi från centerns sida att ta upp en del frågor som har bäring på nästa försvarsbeslut, vilket vi tycker är angeläget, eftersom vi nu befinner oss i slutstadiet av arbetet inför det beslutet. Den svenska säkerhetspolitiken är ett av våra viktigaste bidrag till stabilitet i vår del av världen och därmed till avspänning och fred. Dess fundament är den alliansfria utrikespolitik som skall garantera neutralitet i ofärdstider. För att tjäna sitt syfte måste den vara trovärdig. Med en orubblig hållning måste vi hävda vår rätt att själva bestämma villkoren för vår säkerhetspolitik. Denna måste inge förtroende och skapa respekt i omvärlden. Ingen misstanke skall kunna uppstå om att vi är påverkbara i någon riktning. Den ena stormakten får aldrig ges föreställningen att vårt land kan bli en utpost för den andra sidan. Det innebär att vi måste hävda vår territoriella integritet. Det finns alltså ingen motsättning mellan våra strävanden efter fred, nedrustning och stopp för kärnvapen och en nationell säkerhetspolitik, baserad på ett starkt svenskt försvar. De militära rustningarna fortsätter att öka, och den militära situationen i Centraleuropa kännetecknas fortfarande av låsta positioner och starka Prot. 1985/86:126 spänningar. Det europeiska och nordatlantiska området berörs i dag mer än 24 april 1986 tidigare av det säkerhetspolitiska maktspelet mellan blocken. Detta har flera orsaker. Marinoch flygstridskrafternas utveckling inom båda blocken är en viktig orsak. Utvecklingen har sammantaget lett till att Sveriges läge blir mera utsatt vid kriser och väpnade konflikter i vår omvärld. Denna utveckling har också lett till ökade påfrestningar i fred, främst i form av kränkningar av vårt territorium. Ubåtskränkningarna visar på ett påtagligt sätt allvaret i detta förhållande. Vi kan också märka hur intresset för Östersjön har ökat markant. Ett ökat antal militära förband i vår närhet, intensifierad övningsoch underrättelseverksamhet samt ökade möjligheter att snabbt tillföra mark-, sjöoch flygstridskrafter är konkreta. En tredje fråga, som vi från centerns sida ser som angelägen att verkligen följa med stor uppmärksamhet, är samhällets ökade sårbarhet i olika sammanhang. I vårt samhällsbyggande måste vi ta större hänsyn till sårbarheten än vad som sker i dag i den centraliserade samhällsstruktur vi bygger upp. Det gäller vårt beroende av data, elektronik, livsmedel och framför allt vårt elberoende. Andra talare från centern kommer att ta upp dessa frågor. Svensk säkerhetspolitik har en stark folklig förankring genom bl.a. folkrörelsernas breda internationella engagemang, frivilligorganisationernas stora omfattning inom totalförsvaret och den allmänna värnplikten samt civilförsvarsplikten. Denna grundläggande enighet gäller också bedömningen, att Sveriges grundläggande intressen även i framtiden bäst gagnas av den alliansfria politiken i fred, syftande till neutralitet vid en eventuell kris eller ett krig i vår omvärld. Det är därför, herr talman, med tillfredsställelse som jag i likhet med Kerstin Ekman kan konstatera att 1984 års försvarskommitté förra året var enig i sin bild av den svenska säkerhetspolitiken. Efter flera år av hårt polemiska uttalanden kunde man skriva sig samman. Det är bra. Den fyrpartiöverenskommelse som träffades våren 1984 om det militära försvarets ekonomi var också viktig för att i allt väsentligt upprätthålla de senaste årens försvarsbeslut. Jag vill understryka betydelsen av att försvarsuppgörelsen 1984 fullföljs. Det är därför viktigt att vi även för det år vi nu behandlar fullföljer den enighet som nåddes i fyrpartiöverenskommelsen. Vid årets riksdagsbehandling av dessa frågor ser vi nu att regeringen inte ”lagt två strån i kors” för att försöka nå en bred enighet. Denna avsaknad av handlingskraft är illavarslande och självklart till men för totalförsvaret. Denna passivitet kan inte tolkas på annat sätt än som ovilja från socialdemokraterna. De kostnadsökningar som vi från centerns sida visat på består främst i att regeringen lagt ett antal nya uppgifter på försvarsmakten utan att ge kompensation för det. Det rör sig om höjningar av värnpliktsförmåner, fler värnpliktiga, m.m. Den höjning av innevarande års anslag med 240 miljoner som centern föreslår är ett viktigt tillskott till försvarsramen. Det framgår också av reservation nr 6, som är gemensam för de icke-socialistiska partierna. 3 Ännu en gång har vi från centerns sida tagit upp behovet av skyddsmasker; vi anser att den tillverkning som sker måste påskyndas. Det är anmärkningsvärt att tillförseln av skyddsmasker går så långsamt. Herr talman! Jag vill i samband med det arbete som nu pågår i försvarskommittén anföra några synpunkter som vi från centerns sida tycker är viktiga att framhålla. Försvarsmakten skall vara fredsbevarande, stabiliserande och krigsavhållande. Förmågan att upprätthålla ett trovärdigt invasionsförsvar är av grundläggande betydelse. För att försvarsmaktens förmåga skall uppfattas som trovärdig krävs att utrustning, organisation och utbildning successivt anpassas till utvecklingen i omvärlden. Vi måste ha resurser att ingripa mot olika typer av militära mål — flygplan, kryssningsrobotar och ubåtar. Ingripanden måste kunna ske såväl med fredsorganisationernas resurser som efter erforderliga beredskapshöjningar. De situationer som kräver ingripande kan komma att variera från mer eller mindre oskyldiga incidenter till allvarliga kriser. Försvarsmakten måste i alla avseenden kunna bidra till neutralitetspolitikens trovärdighet. De hot vi kan utsättas för under fred, i krislägen och vid en överraskande hastig inledning av en militär operation måste vi kunna möta med ett starkt totalförsvar. Vi måste förbättra vår förmåga att höja vår beredskap. Det är viktigt att vi inom totalförsvaret har den allmänna värnplikten och civilförsvarspolitiken som grund. Det är också viktigt att vi har balans mellan fredsoch krigsorganisation. Fredsorganisationen skall vara effektiv, så att vi kan tillföra materiel i den omfattning som behövs. Samtidigt har jag en viss förståelse för att den bekymmersamma personalsituation som i dag råder inom försvarsmakten kan innebära att vi under en tid kan få gå långsammare fram än vi tänkt oss. Försvaret måste bli en bättre arbetsgivare. Den socialdemokratiska regeringen måste bättre ta sitt arbetsgivaransvar. Socialdemokraterna borde känna större förståelse för de anställdas problem än vad man hittills har visat. Vi tycker från centerns sida också att det är viktigt att vi fullföljer JAS-beslutet och noga prövar möjligheten att slå vakt om svensk robotindustri, om detta nu är ekonomiskt möjligt. Här krävs i så fall mer av industrin, att den ställer upp på ett klart och entydigt sätt. Vi bör stegvis tilldela försvarsmakten sådana ekonomiska resurser att man går ur femårsperioden på en högre real nivå. Centern har i samband med programplaneringen angivit en nivå som innebär en real ökning med 1,2 90 per år. Alla de alternativ som finns i debatten är självfallet utgångspunkten för att om möjligt kunna samlas kring en bred försvarsuppgörelse. Som många gånger tidigare måste en bred uppgörelse ligga i den politiska mitten. Det måste vara en gemensam strävan att åstadkomma en sådan uppgörelse.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

Herr talman! Förutsättningarna för all säkerhetsoch försvarspolitik har genomgått stora förändringar sedan andra världskriget. Också det säkerhetspolitiska mönstret i Norden har genomgått stora förändringar. Från att ha varit ett militärt ”lågspänningsområde” har Norden förvandlats till ett ”högspänningsområde”. Stormakternas och militäralliansernas närvaro har blivit alltmer påtaglig. Stora krigsliknande militära övningar genomförs i det nordiska området. En lång rad olika militära incidenter har ägt rum, som på ett drastiskt sätt tvingat oss att inse det förändrade säkerhetspolitiska läget i Norden. Norden är fritt från kärnvapen, men kärnvapen rycker allt närmare vår del av världen. NATO har utplacerat euromissiler i Västeuropa. Warszawapakten har svarat med att utplacera missiler i DDR och i Tjeckoslovakien. Den samlade totala hotbilden mot vår del av världen har förstärkts. Detta har också påverkat den säkerhetsoch försvarspolitiska debatten i Sverige. Tonläget har blivit högre, meningsskillnader och nya motsättningar har uppstått. Men i grund och botten har debatten mest kommit att handla om hur många fler eller färre miljarder kronor militären skall få i anslag. Den, enligt vår mening, helt nödvändiga debatten om vad det förändrade säkerhetspolitiska mönstret i Norden får för konsekvenser för vår säkerhetsoch försvarspolitik lyser nästan helt med sin frånvaro. Det är svårt att se några seriösa försök till ett kritiskt nytänkande, ansatser att förändra försvarsstrukturen till dagens förändrade situation och villkor, vilket ytterligare understryks av försvarsutskottets, låt mig säga, slentrianmässiga behandling av och hemställan om avslag på alla vpk:s motionsyrkanden. Sådana försök, från vår och från andras sida, drunknar i de andra partiernas ekonomiska budgivning — och som alltid är de borgerliga, och då i synnerhet moderaterna, värst. Moderaterna lever kvar i den förlegade tron att ständigt fler och fler miljarder till militären ger mer och mer säkerhet för Sverige. Ett exempel på hur förödande detta synsätt kan bli är det senaste försvarspolitiska beslutet. Moderater, folkpartister, centerpartister och socialdemokrater enades om nya miljarder till militären, vilka i huvudsak gick till anskaffningen av det nya JAS-planet. Vpk ensamt gick emot detta projekt och varnade för dess följder för vårt lands totala försvarsförmåga. Avsaknaden av en realistisk helhetssyn tvingade sedan mycket riktigt de andra partierna till nya kompletterande beslut, mycket kort tid efter det här försvarsbeslutet. Nya miljarder ställdes till marinens förfogande för att förstärka bl.a. ubåtsskyddet. Men det är en fysisk och ekonomisk omöjlighet att hålla militär uppsikt över våra långsträckta kuster. Det är illusionsmakeri att ge allmänheten föreställningar om att bara ett ökat antal miljarder kronor till marinen skulle ge ett fullgott skydd. Just ubåtsfrågan och ubåtsskyddet, som varit så omdiskuterade på senare år, är ett väl valt exempel på avsaknaden av en helhetssyn på säkerhetsoch försvarspolitiken. Samtidigt som bristerna i det marina gränsskyddet diskuteras samt krav framförs och anslag beviljas när det gäller ökade resurser genomförs hårdhänta rationaliseringar och indragningar av t.ex. den civila kustbevakningen, av lotsoch fyrplatser. Skärgården avfolkas, och trots fler försvarsmiljarder uttunnas försvarsförmågan. Detta förkrympta synsätt, att närmast panikartat skjuta till ytterligare miljarder till militären och marinen, skall väl av allmänheten uppfattas som ett styrkebesked och ge intryck av handlingskraft, men är således i själva verket något helt annat. De civila aspekterna av försvaret har varit undanträngda i de senaste årens s.k. försvarsdebatt, detta trots upprepade larmrapporter om brister och sårbarhet.

Är inte också det en central säkerhetsfråga? Varför avstyrker t.ex. utskottet vpk:s förslag om att sårbarhetsaspekterna måste beaktas mer än hittills i nästa års försvarsbeslut? Menar ni i utskottet verkligen att dessa frågor inte är något problem? I vpk-motionen Fö203 tas det ekonomiska och tekniska beroendet av andra länder upp. Främst är det beroendet till USA och NATO som behandlas eftersom USA/NATO är sannolik part i en militär konflikt som berör vårt land. Beroendet sträcker sig djupt in i samhället och tenderar att förstärkas genom den ökande internationella kapitalistiska arbetsdelningen som inträder när produktionen inte längre kan struktureras på nationell nivå. Beroendet av främmande makt för försörjning av komponenter/produkter för både den civila och militära sektorn av samhället är särskilt starkt på elektronikområdet. Att — som i 1972 års försvarsbeslut — påstå att anskaffningen av materiel till försvaret inte får ske på sådant sätt att det utländska inflytandet ökar över denna sektor är meningslöst så länge det faktiska beroendet ökar undan för undan. Beroendet av främmande makt kan inte tydligare exemplifieras än genom det faktum att den svenska regeringen nu underkastat sig amerikansk embargopolitik gentemot vissa andra länder i fråga om teknik som är militär eller halvmilitär till sin användning. I samma ögonblick som den svenska politiken skulle ta en form som inte behagar USA, skulle förmodligen denna typ av materiel stoppas även för användning i vårt land. Det här känner vi till. Det har diskuterats och uppmärksammats. Ett exempel på ett extremt utländskt beroende vad gäller krigsmateriel är JAS-projektet, som jag strax skall återkomma till. Fler vapen och mer militärutgifter ger oss inte mer säkerhet — det synsättet är förlegat. Över 800 miljarder dollar spenderas årligen på militärutgifter på vår planet. Den globala kapprustningen måste brytas. Världen behöver inte fler och mer vapen, vi behöver fred och nedrustning. Vårt land har ett medansvar för att åstadkomma detta, inte bara i ord utan också i handling.

Får jag då fråga när riksdagen skall göra det? När är det mer lämpligt och i så fall varför? Kan inte— eller skall rent av— detta uttalande tolkas så att att frågan fortfarande är öppen, också för er socialdemokrater? Att de borgerliga partierna vägrar uttala sig emot nya dyra och tvivelaktiga flygplan förstår jag, men att riksdagens socialdemokrater förenar sig med de borgerliga i denna fråga förvånar. Är det verkligen er åsikt att Sverige skall satsa på ett nytt stridsflygplan, att vi skall spendera ytterligare ett tiotal miljarder kronor på ett nytt plan?

Försvarsminister Roine Carlsson höll ett uppmärksammat tal i Storlien, vid Folk och Försvars årliga konferens, där han bl.a. underströk att försvarsfrågan inte bara är en fråga om militärt försvar, utan också en fråga om att försvara människors sociala villkor och livssituation. Av den inställningen märks mycket litet för att inte säga intet i dagens utskottsbetänkande. Kanske skall man heller inte vänta sig det, nu när ett försvarsbeslut snart utgår och skall ersättas med ett nytt. Men den slentrian och totala avsaknad av nytänkande som kommer till uttryck i dag inger farhågor och oro för nästa försvarsbeslut, för att det kommer att trampa vidare i gamla fotspår, att den nödvändiga omstruktureringen av det svenska totalförsvaret upppskjuts ännu ett par år — till förfång för vår säkerhet och försvarsförmåga. Jag yrkar bifall till de yrkanden som finns i de vpk-motioner som behandlas i försvarsutskottets betänkande nr 8 och till reservation nr 3 av folkpartiet.